Herr talman! Vi kan med lugn och ro se tiden an, sade fru Ekendahl nyss. Jag fick det intrycket av hennes anförande, att vi snarast borde lägga ner vår verksamhet här i riksdagen bara därför att en utredning pågår och att vi över huvud taget inte borde ge vår mening till känna i frågor av väsentlig betydelse. Jag vet inte, om regeringen konsekvent har visat respekt för sittande utredningar. Vi har senast under det här året fått bevittna hur riksdagen har fattat beslut som har baserats på förslag vilka har Jlagts fram av regeringen utan respekt för att det har arbetat utredningar på just de speciella områdena — det. gäller. inte minst på det skattepolitiska fältet.

Jag känner inte till att det har förts några mer ingående principiella resonemang eller gjorts några mer ingående utredningar om huruvida stödet på skattesidan till vuxna personer skulle följa med i standardutvecklingen sedan 1947. Det är en orimlighet att tänka sig att barnfamiljerna med hänsyn till den utveckling som har pågått skulle kunna följa fru Ekendahls råd och med lugn och ro se tiden an. Till slut, herr talman, kan jag inte underlåta att konstatera att vi här har fått bevittna en synnerligen säregen konstellation, där högern och kommunisterna och regeringen ömsesidigt försvarat varandra på det familjepolitiska fältet.

Herr talman! Nu har jag riktigare uppfattat, vad som är kvar av den avhyvling jag fick: jag har rätt att rösta, men inte att tala om varför jag röstar si eller så — enligt fru Ekendahls mening.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att fru Ekendahl nu har instämt i att man inte med lugn och ro kan se tiden an i de här frågorna. Dessutom vill jag för min del svara, att jag helt och fullt håller med fru Ekendahl om att med tanke på den politik, som har förts av regeringen, kommer man inom oppositionspartierna ingalunda att vara arbetslös.
Jag gissar att herr talmannen är väldigt glad om vi gör som herr Larsson i Borrby nu har uppfattat mig: inte alla stiger upp och talar om varför vi röstar så eller så. Vi röstar ju för det mesta utan att motivera vår röstning. Till fru Nettelbrandt får jag säkert anledning att återkomma många gånger i den här frågan.

Herr talman! Fru Ekendahl sade åtminstone en sanning när hon började med att framhålla att varje riksdag har att pröva frågan om vilka resurser den har att hushålla med. Just det! Det är precis så vi har resonerat. När vi såg det rekord som regeringen nu har lagt till sina andra då den på en gång höjer skatterna med 1,5 miljard kronor, fann vi att man knappast borde anstränga sig att överträffa rekordet på det området, utan kunde låta regeringen fortfarande ha äran därav. Vi sade oss att i så fall får den angelägna reform det här gäller anstå, låt mig säga ett år till. Jag förmodar att det inte skall vara på det sättet, att om en sittande regering intecknar framtiden med höga skatter övriga partier fördenskull icke skall ha möjlighet att framföra sina meningar och krav. Jag begriper emellertid så väl den irritation man visar. Att behöva realisera förslag från annat håll måtte kännas litet hårt, även om man inte är så ovan att göra detta. Fru Ekendahl säger att mittenpartierna intecknar framtiden utan att avvakta utredningens förslag. Fru Ekendahl, hur mycket tänker regeringen i fråga om ett ganska aktuellt uppslag inteckna framtiden utan någon som helst utredning eller endast en mycket bristfällig sådan? Men det går ju bra, när förslagen kommer från det hållet. Det vi nu diskuterar är en beställning för framtiden, och sådana förekommer ofta här i riksdagen. Vi gör beställningar som vi menar skall effektueras senare. Med den nuvarande inflationsartade utvecklingen torde man ha att emotse ökade statsinkomster nästa år. Frågan blir då: Hur skall dessa ökade statsinkomster fördelas? Ja, vi menar att barnbidragen och familjepolitiken bör ha prioritet vid fördelningen i nästa års budget, och jag förmodar att vi inte är förhindrade att redan i år säga detta och begära att riksdagen skall uttala ett sådan önskemål, eller hur? Jag vill understryka att vår tillit till regeringen inte är sådan, att vi litar på att ett visst förslag skall — såsom säges i en tidningsartikel — framläggas till ett följande år. Vår tillit till regeringspolitiken är inte lika stor som herr Ringabys och fry Rydings tycks vara. Herr Ringaby sade bl.a. att centerpartiet inte är så exakt. Men en sak är absolut exakt, nämligen att när socialdemokraterna går emot krav på en reform eller förbättring av en reform, så är alltid högern med.

Herr talman! Vi skall väl inte fresta herr talmannens tålamod och ta upp hela herr Hanssons i Skegrie resonemang om att regeringen höjer skatterna 0. s. v. Det är inte regeringen som höjer skatterna utan riksdagen — kanske efter långa och hetsiga debatter. Att jag ändå tyckte att jag nu ville ta en halv minut i anspråk berodde på herr Hanssons i Skegrie ifrågasättande av regeringens vilja att till nästa år framlägga förslag i detta ärende och hans uttalande att han inte tror på tidningsartiklar. Hur skulle det vara om herr Hansson i Skegrie läste statsverkspropositionen? Där står detta liksom också i utskottsutlåtandet.

Herr talman! I sitt utlåtande nr 4 tar andra lagutskottet upp till behandling. ett motionspar i vilket yrkas viss ändring i gällande studiehhjälpsreglemente. För närvarande är det så, att elever som före det år de fyller 21 år börjar sina studier vid gymnasier, yrkesskolor och en del andra utbildningsanstalter erhåller studiebidrag med 75 kronor i månaden. Bidraget utgår under läsåret och utan behovsprövning. Elev kan dessutom få resetillägg eller inackorderingstillägg. Ej heller dessa bidrag är behovsprövade.

I vissa fall sker bedömningen med utgångspunkt från beräknad beskattningsbar inkomst under studieåret.

Motionärerna föreslår nu, att beloppet 30 000 kronor höjes till 40 000 kronor. Med lottens hjälp har den borgerliga hälften av utskottet kommit att utgöra majoritet, och denna majoritet tillstyrker motionen.

Mot detta kan anföras att departementschefen i proposition nr 38, 1964, föreslog att inkomstgränsen skulle vara 20000 kronor. I motioner yrkades det då på höjning till 40 000 kronor. Det särskilda utskott som hade att behandla propositionen föreslog att beloppet skulle höjas till 30 000 kronor. Anledningen till att utskottet föreslog den höjningen var att det var känt redan då, att en ny fastighetstaxering skulle företas vilket, som jag nämnde, skedde 1965, alltså året efter det att det studiesociala systemet antogs.

Jag ber med det här anförda att få

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar kan inte sägas tillhöra de större, även om den har principiell betydelse. Det bör i sammanhanget observeras att det inkomstprövade tillägget, som herr Johansson i Södertälje talade om, börjar reduceras så snart årsinkomsten överstiger 8000 kronor. Därvid avses den studerandes egen och föräldrarnas sammanlagda beskattningsbara inkomst. Numera är detta en mycket låg inkomst för en barnfamilj. Endast om inkomsten alltså ligger under 8 000 kronor per år får eleven eller eleverna — det kan ju gälla flera barn från samma familj — det behovsprövade tillägget om 75 kronor per månad. Det tilllägget reduceras sedan alltefter inkomstens storlek och upphör helt så snart denna överstiger 20 000 kronor per år. Det är alltså en låg eller i högsta inkomstläget en relativt låg inkomst som ligger till grund för inkomstprövningsn.

Därefter lägges ytterligare en femtedel, alltså 20 procent, av den del av förmögenheten som ligger över 30 000 kronor till inkomstbeloppet. Denna del av tilllägget, en femtedel av förmögenheten över 30 000 kronor, är uppenbarligen en helt fiktiv inkomst. En särskilt olycklig verkan får regeln varje gång fastighetsvärdena höjs. Så skedde ju senast 1965. Nu sade herr Johansson i Södertälje att man när beslutet fattades 1964 hade tagit hänsyn till att en fastighetstaxering skulle ske 1965. Detta har även nämnts i reservationen. Jag har endast hastigt kunnat gå igenom handlingarna från 1964 men har tyvärr inte hittat något uttryck — i varje fall inte i utskottsutlåtandet — som tyder på att man tog detta i beaktande, när beslutet fattades. Men min kontroll är så snabbt gjord att jag inte skall betvivla herr Johanssons uppgift. Det kommer ju dock att ske nya fastighetstaxeringar i framtiden.

Ofta är ett sådant höjt fastighetsvärde inte till någon större glädje för ägaren. Han får möjligtvis högre fastighetsskatt, men det torde han inte vara förtjust över. Han kan visserligen sälja fastigheten eller belåna den till ett högre belopp än tidigare, men ingen av dessa åtgärder är att rekommendera för att skaffa medel till att bereda barnen möjlighet att få gymnasial utbildning, som det i detta sammanhang är fråga om. Det kan starkt ifrågasättas, tycker jag, om man skall ha en sådan skärpningsregel vid prövning av skolsociala förmåner. Det borde räcka med att man lade elevens och föräldrarnas faktiska inkomster till grund för prövningen. Skall det emellertid finnas en skärpningsregel av det här slaget, så bör den tid efter annan omprövas och anpassas, dels efter penningvärdeförändringarna och dels efter t.ex. nya taxeringsvärden på fastigheter. Regeln måste med andra ord justeras så, att den inte får en alltför restriktiv verkan vid tillämpningen. I det syftet har motionerna I: 179 och II: 219, som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande, kommit till stånd. Motionärerna föreslår att förmögenhetsbeloppet 30000 kronor, som motsvarar det belopp vid vilket skärpningsregeln nu träder i funktion, skall höjas till 40 000 kronor. Det innebär en blygsam uppmjukning av regeln. Ytterligare en sak anser jag skall tas med i bilden vid bedömandet av denna fråga.

Elev, vars föräldrar har en inkomst som överstiger 8000 kronor, kan alltså icke få det behovsprövade tillägget. Ingår i denna låga inkomst till någon del en fiktiv inkomst på grund av ett höjt fastighetsvärde, kan eieven enbart av denna anledning gå miste om det behovsprövade tillägget. En sådan verkan ter sig helt otillfredsställande enligt min mening. Egentligen borde hela prövningssystemet överses. Som jag redan sagt har motionärerna emellertid nöjt sig med att föreslå en blygsam uppmjukning av skärpningsregeln. Utskottsmajoriteten tillstyrker bifall till motionerna och det förslag till ändring av författningstexten som framgår av utskottsutlåtandet. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall helt kortfattat anföra några synpunkter. Denna fråga är ju inte ny — den har debatterats många gånger tidigare. Det studiesociala stödet regleras dels genom studiehjälpsreglementet, dels genom studiemedelsförordningen. I den sistnämnda stadgas hur stödet till dem som studerar vid universitet, högskolor och likställda utbildningsanstalter skall vara utformat. De studiemedel som utgår till denna kategori består av två delar: den ena delen utgör studiebidrag, den andra betraktas som lån. Det där känner vi ju till, men man brukar här i riksdagen tala om samma sak många gånger, och det måste väl också jag göra. Anknytningen till detta basbelopp innebär att de är indexreglerade. Med andra ord skall de studerande hållas skadeslösa mot inflation. Emellertid är det i studiemedlen ingående studiebidraget inte indexreglerat. De 1 750 kronor per år som det uppgår till är inte värda lika mycket i dag som när man fastställde beloppet år 1964. Studiebidraget kommer därigenom att utgöra en allt mindre del av förmånerna, och de studerandes skuldsättning ökar allteftersom penningvärdet sjunker. Vi anser att studenterna inte skall behöva öka sina skulder. Vårt krav är därför att även studiebidragen, alltså inte bara lånen, skall anknytas till basbeloppet för ATP. I studiehjälpsreglementet regleras de förmåner som utgår till studerande vid gymnasier, fackskolor, yrkesskolor, folkhögskolor och liknande läroanstalter. Ingen av dessa förmåner är indexreglerad, vilket har till följd att de blir mindre värda när penningvärdet försämras. För att råda bot på detta missförhållande anser vi att också studiehjälpsreglementets förmåner bör indexregleras. I den reservation, som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 5, begärs en utredning med förslag beträffande de frågor som jag här har berört. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! När det nuvarande studiesociala stödet genomfördes hade riksdagen att behandla motioner av samma innehåll som den nu förevarande. Riksdagen avslog dem med den motiveringen, att såväl studiebidraget inom studiemedelsförordningen som de olika bidragen och tilläggen inom studiehjälpsreglementet och de allmänna barnbidragen borde kunna höjas endast efter särskilt beslut av riksdagen.

Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till andra lagutskottets utlåtande nr 5.

Herr talman! Eftersom herr Gomér inte höll något längre anförande ber jag endast att med hänvisning till vad utskottet anfört få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! På detta sätt blev det faktiskt litet tid över för mig att yttra mig, och jag tackar så mycket för förmånen. Jag hade inte tänkt att göra någon längre utläggning och jag skall inte heller göra det nu. I motionen har man emellertid gått förbi en väsentlig fråga, och jag saknar den faktiskt även i utskottsutlåtandet. Man har talat om att man vill ge den hemarbetande kvinnan och den kvinna som arbetar i familjens. eget företag möjlighet till tilläggssjukpenning vid barnsbörd. Man har emellertid helt och hållet gått förbi den omständigheten, att den kvinna som arbetar i familjens företag redan nu har möjlighet att inom den obligatoriska sjukförsäkringens ram få tilläggssjukpenning. Om mannen och kvinnan värderar kvinnans förvärvsarbete kan kvinnan sedan hos försäkringskassan begära att få tilläggssjukpenning för motsvarande belopp. För den hemarbetande kvinnan tror jag det är mycket svårt att lösa frågan. Om hon får sådan tilläggssjukpenning skall "hon nämligen avstå från att uträtta sitt vanliga hemarbete, och hur det skall gå till kan jag inte förstå, ty när hon kommer hem från BB, återtar hon efter någon vecka sitt vanliga arbete i hemmet. Då kan hon ju inte få tilläggssjukpenning. På det sättet faller ju hela frågan på sin egen orimlighet, i varje fall om man tänker sig att utforma detta i likhet med tilläggssjukpenningen för förvärvsarbetande kvinna, som är tilläggssjukpenningförsäkrad på grund av tjänst eller på grund av annat förvärvsarbete. Jag vill bara påpeka, att jag inte tycker att det finns någon konsekvens i motionens formulering och ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har fogat en blank reservation till detta utskottsutlåtande, och trots den sena timmen vill jag säga ett par ord med anledning därav. I sak har jag ingen annan mening än den som utskottets majoritet har anfört. Jag finner det angeläget att den i motionen väckta frågan om att skadeverkningar av långvariga byggnadsförbud blir utredd och att det sker i samband med en allmän översyn av byggnadslagen. Jag vill också understryka vad utskottet har anfört om att denna utredning bör komma till stånd snarast möjligt. Min blanka reservation ansluter sig till vad utskottet har skrivit angående förslaget till delning av byggnadsstyrelseorganisationen. Man uttrycker förhoppningen att denna delning skall lindra bristerna i organisationen av planväsendet. Jag har funnit det vara tveksamt, om denna hänvisning till förslaget angående byggnadsstyrelsen hade bort vara med i utlåtandet. Detta förslag avlämnades i en promemoria i juni månad förra året och vållade en del debatt, som jag här inte skall gå närmare in på. Jag vill dock framhålla, att det är ytterst tvivelaktigt, om den uppdelning av byggnadsstyrelsen som föreslagits — det skall som bekant bli dels en avdelning för byggande och förvaltning av statliga byggnader och dels en avdelning för planfrågor m.m. — får någon betydelse för lösningen av de problem som utskottsutlåtandet avser. Tar man del av förslaget finner man nämligen att planverksdelen blir synnerligen styvmoderligt behandlad och åtminstone till en tid får karaktär av ett provisorium. Vidare vill jag erinra om att det i propositionsförteckningen = till årets riksdag meddelats ait proposition om byggnadsstyrelsens delning skulle vara riksdagen till handa den 24 februari, men såvitt jag har kunnat finna har den ännu inte kommit. Den lär emellertid komma de närmaste dagarna, och då får vi ta ställning till hur denna nya organisation kan tänkas verka. I utskottsutlåtandet erinras om att fem ledamöter av tredje lagutskottet reserverade sig beträffande byggnadsförbuden när byggnadslagen behandlades 1959. Jag var en av de fem reservanterna. Vi menade att de långvariga byggnadsförbuden kunde få mycket besvärliga konsekvenser och föreslog i en reservation att byggnadsförbud över fem år skulle bli beroende av särskild prövning genom =<länsstyrelsen och Kungl. Maj:t. Erfarenheten har visat att de farhågor som vi reservanter då hyste var befogade. Jag förutsätter att även de förslag som vi framförde 1959 kommer att upptas till prövning vid den allmänna översyn av byggnadslagen som nu väntas komma till stånd. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tredje lagutskottets utlåtande nr 7 gäller lappfonden och dess handhavande. 1943 års riksdag. Fyra fonder med anknytning till lappväsendet sammanfördes då till en fond, statens lappfond. Den förvaltas av statskontoret, och Kungl. Maj:t beslutar rörande fondmedlens användning. I en motion till årets riksdag har vi påyrkat, att lappfonden bör benämnas samefonden och ställas under en särskild styrelse, där samerna får ett avsevärt inflytande på beslutsplanet. Tredje lagutskottet har i sitt utlåtande behandlat motionen välvilligt. Jag citerar vad utskottet säger: »Utskottet finner för sin del önskemålet att samerna skall få inflytande på beslutsplanet över lappfondens medel starkt motiverat. En reform i denna riktning kan emellertid inte genomföras utan närmare utredning bl.a. av frågan hur starkt detta inflytande bör vara och i vilka former det skall utövas. Något omedelbart beslut i frågan bör därför nu icke fattas och den erforderliga utredningen kan förväntas komma till stånd utan någon åtgärd från riksdagens sida. Utskottet förutsätter att i samband med utredningen även namnfrågan ägnas uppmärksamhet.» Utskottet tänker sig tydligen att 1964 års rennäringssakkunniga skall utreda och framlägga förslag i frågan. För oss som motionärer återstår då bara att uttala det önskemålet, att arbetet skall bedrivas snabbt så att vi kan få förslaget till riksdagen för beslut och fastställelse. Jag skulle dock vilja rikta en fråga till utskottets talesman i förhoppning att få ett klarläggande på en punkt: Betyder utskottets ställningstagande, att Kungl. Maj:t som hittills skall besluta om fondmedlens. användning, tills de nya förslagen kan antagas av riksdagen?

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har redan påpekat att utskottet har behandlat denna motion mycket välvilligt. Jag behöver alltså inte närmare gå in på den saken. Här har emellertid ställts en fråga till utskottets talesman. Frågan gäller om utskottets ställningstagande skulle betyda, att Kungl. Maj:t som hittills skall besluta om fondmedlens användning. Det är naturligtvis svårt för oss i utskottet att ge svar på den frågan. Den borde riktas till Kungl. Maj:t i stället för till utskottet. Jag kan dock erinra om att man i departementsutredningens promemoria skriver att förslaget att överföra beslutanderätten över fondmedlen till lantbruksstyrelsen inte torde kräva riksdagens medverkan. I promemorian skrivs också att rennäringssakkunnigas arbete inte bör utgöra hinder mot ett genomförande så snart som möjligt av departementsutredningens förslag. I en skrivelse som Svenska samernas riksförbund avgivit med yttrande över departementsutredningens förslag framhålls emellertid att överföringen till lantbruksstyrelsen under inga förhållanden bör ske innan 1964 års rennäringssakkunniga redovisat sitt uppdrag. Sedan nu även JO har gjort en framställning, som överlämnats till utredningen för beaktande, får man förutsätta att någon överflyttning = till lantbruksstyrelsen icke kommer att ske under den tid utredning pågår. Hur det sedan kommer att bli är beroende av vad utredningen kommer att föreslå. Jag kan naturligtvis inte på utskottets vägnar ge något besked på den punkten. Jag vill dock understryka vad utskottet har skrivit, att önskemålet om att samerna skall få inflytande på beslutsplanet över lappfondens medel är starkt motiverat. Jag vill också till sist framhålla att utskottet har skrivit att namnfrågan bör ägnas uppmärksamhet.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

Herr talman! Den ökade fritiden och det därmed sammanhängande friluftslivet berör oss alla. En kategori inom turismen som har råkat ut för en viss form av kluvenhet är husvagnsturisterna. I ett avseende är dessa mycket påpassade, nämligen vad beträffar den inte obetydliga: besiktningsfrågan. Vagnarna är föremål för ständiga kontroller både vid anskaffningen och vid de följande efterbesiktningarna. Jag anser att detta är fullt motiverat med hänsyn till trafiksäkerheten på våra vägar. I ett annat avseende är husvagnarna helt bortglömda, nämligen vad beträffar hastighetsbestämmelserna. De nu gällande hastighetsbestämmelserna är fastställda för många år sedan, då husvagnarna var av en helt annan typ än den som förekommer i dag. Tidigare var vagnarna av en typ, campingvagnar, som var små och lätta och som användes i huvudsak för övernattning. Hastighetsbestämmelserna i fråga om dessa vagnar utgjorde inget problem. Då gällde endast att en sådan vagn skulle ha en högsta vikt av en tredjedel av det dragande fordonets vikt. Då fick man framföra fordonet med fri fart. De vanligaste bilarna i dag är av viktklassen 1200 kg, vilket innebär att en husvagn inte bör väga mer än 400 kg. Nu har = besiktningsbestämmelserna skärpts med hänsyn till att husvagnarna har blivit något av ett rullande fritidshem för hela familjen. Man har skärpt hastighetsbestämmelserna så att nu gäller en högsta hastighet av 50 km i timmen. Om man i dag skulle bygga en husvagn efter de bestämmelser som gäller för fri fart skulle, med hänsyn till att husvagnarna i dag väger mellan 700 och 900 kg, dragfordonet väga mellan 2100 och 2700 kg, och det finns inget sådant dragfordon av normaltyp i marknaden. Det innebär att vi nu har en så skärpt fartbegränsning att högre hastighet än 50 km/tim inte tillåts för dessa husvagnar, och vad detta betyder på våra vägar kan var och en inse. Det medför inte bara irritation utan också väldiga trafikstockningar. Man kan tänka på en av våra riksvägar, exempelvis E 6, som har 60—70 rullande husvagnar per dag. Vi kan räkna efter hur många fordon som måste passera då ibland köerna kan omfatta 200 å 300 fordon. Om hastigheten höjdes skulle man få bort dessa köer och därmed öka trafiksäkerheten.

I utskottsutlåtandet hänger man upp sig på den utredning som avlämnat det betänkande som nu skall utsändas för remissyttrande. Det har också hänvisats till statsrådet Palmes svar på en interpellation i första kammaren att en proposition väntas. Under tiden kvarstår emellertid detta problem på våra vägar. Mitt yttrande med anledning av en tidigare fråga här i riksdagen, att vi även denna sommar kommer att få en snigelsommar på våra vägar, kan upprepas i år. Det är tråkigt att tredje lagutskottet inte har funnit det möjligt att tillstyrka ökade hastigheter på upp till 70 km. Det skulle medföra en stor ökning av trafiksäkerheten på våra vägar. Jag vill, herr talman, endast hänvisa till vad vi har anfört i motionen och ber att få yrka bifall till motionerna nr I: 116 och nr II: 153.
Herr talman! Den utredning som här åberopas av motionärerna har förelagts offentligheten redan i mitten av 1966. Den är ute på remiss och det räknas med att svaren skall vara inne fram till den 1 maj i år. Man har också avsett att man omedelbart därefter skall framlägga en proposition i ärendet.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 Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet under tiden fr.o.m. den 1 t.o.m. den 3 mars för deltagande i sammanträde med kommittéer inom Europarådet i Paris.

De siffror för den svenska utrikeshandeln i december 1966, som publicerades i början av februari, var bättre än väntat. Handelsbalansens underskott för 1966 överstiger emellertid alltjämt 1!/2> miljard kronor. Prognoserna för handelsoch bytesbalanserna 1967 tyder alltjämt på ett fortsatt kraftigt underskott.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr finansministern för svaret. Jag tror inte heller att de här små förbättringarna i vår handelsbalans har någon inverkan på våra möjligheter att ge ulandshjälp. Men det beror på att jag över huvud taget inte tror att u-lands hjälpen har den stora betydelse för vår handelsbalans som framför allt finansministern brukar hävda. I själva verket tycker jag att regeringens försök att skylla på handelsbalansen som ett hinder för ökade svenska insatser tillhör de sämre argumenten mot sådana insatser. Som t.ex. nationalekonomen Staffan Burenstam Linder har hävdat i ett par artiklar, därav en häromdagen, tror jag att när det gäller inverkan på handelsbalansen är det mycket svårt att göra någon principiell skillnad mellan pengar som ges till grupper inom landet och pengar som ges till u-landshjälp. Varje utgiftsökning medför en belastning på handelsbalansen, på samma sätt som varje utgiftsminskning innebär en lättnad. Sedan är det klart att om man granskar statsutgifterna noggrant, så kan man finna att olika utgifter har olika inverkan på valutareserven. Men då måste man också bl.a. ta hänsyn till sysselsättningsläget, alltså i vilken utsträckning vår produktionsapparat är fullt utnyttjad eller inte. Om vi alltså skall öka vår u-landshjälp, vilket vi alla är överens om, i första hand till en procent av nationalinkomsten, så kommer vi upp till ganska betydande belopp. Detta har självfallet sin betydelse för handelsbalansen, på samma sätt som om vi skulle öka någon annan statsutgift med stora summor. Slutsatsen bör då bli, enligt min mening, att man tar konsekvenserna därav och låter en ökande u-landshjälpskostnad finnas med i den långsiktiga ekonomiska planeringen och givetsvis också att man studerar de verk ningar som de utgifterna kan få ur handelsbalanssynpunkt. Och om vi då även i fortsättningen skulle få en dålig handelsbalans, så måste det sägas vara ett utslag av den allmänna ekonomiska politiken. Det kan t.ex. bero på att vi inte har kunna hålla kostnadsläget nere, vilket givetvis i sin tur kan bero på att vi inte varit beredda att ge avkall på andra krav när de ökat våra utgifter för ulandshjälpen. Jag vill sluta med att ställa en ny fråga till finansministern. I första kammaren sade finansministern förra året i samband med att u-landshjälpen diskuterades att den hjälpen praktiskt taget till sista kronan slår på valutabalansen. Jag fick i varje fall det intrycket, och jag tror att flera fick det, att man inom regeringen då bedömde u-landshjälpen på ett särskilt sätt i förhållande till andra statsutgifter och att den hade mycket större betydelse än de andra statsutgifterna. Ett år senare hävdade fru Lindström, som i fem år varit ansvarig för u-landshjälpen inom regeringen, i stort sett den ståndpunkt som jag här har drivit, d.v.s. att u-landshjälpen ur handelsbalanssynpunkt måste bedömas på ungefär samma sätt som andra statsutgifter. Jag skulle vilja fråga: Vilken av dessa två linjer är representativ för regeringens bedömning i dag?
Herr talman! Trots herr Ola Ullsten och Staffan Burenstam Linder har jag samma uppfattning i dag som jag deklarerade i första kammaren. Att jag därmed deklarerat regeringens ståndpunkt vore kanske litet förmätet av mig att utan vidare säga. Men jag har hävdat denna uppfattning inom regeringen och jag har aldrig blivit motsagd av regeringen. Även om f.d. statsrådet Ulla Lindström har en annan uppfattning är jag inte säker på att hon hävdade den uppfattningen under den tid då hon var medlem av regeringen. Det är möjligt att hon framfört den efter det att hon lämnade regeringen. Jag kan bara deklarera min uppfattning, och jag tror att jag i stort sett talar å regeringens vägnar.

Herr talman! För den som inte har nöjet att sitta med i regeringen kan det vara något förvånande att hos finansministern finna en bedömning och hos den som är ansvarig för ifrågavarande fackområde en diametralt motsatt bedömning. Det är så mycket mera förvånande som finansministerns bedömning sakligt sett förefaller mycket konstig. Det är klart att man — som finansministern i det inlägg jag citerade — kan föra en argumentering om u-hjälpskostnadernas inverkan på valutareserven. Men om man gör det måste man, som jag sade, först och främst ta hänsyn till sysselsättningsläget. är produktionsapparaten helt eller nästan helt utnyttjad blir skillnaden mellan dessa två sätt att använda pengarna inte stor. Har vi överproduktion kan det rent av vara en fördel — i varje fall i den utsträckning u-hjälpen innebär leverans av svenska varor — att satsa på u-hjälp framför att satsa på låt mig säga någonting som innebär privat konsumtion. Och alldeles bortsett från detta resonemang måste vi konstatera att nettoeffekten av våra u-landsinsatser för valutareservens vidkommande inte är så stor som finansministern vill göra gällande när han säger att den till sista kronan slår på valutareserven. Jag skall ta några exempel. När det gäller krediter som vi ger till de internationella organen — IDA, Världsbanken och IFC — har det visat sig, att medan Sverige satsat ungefär 150 miljoner kronor till dessa organ i form av finansiella lån, så har organen lagt ut beställningar i Sverige som mot svarar ett belopp fyra gånger större än det Sverige inbetalt. Man kan alltså förenklat säga att i det avseendet har ur handelsbalanssynpunkt u-hjälpen varit en ren vinst. Våra gåvor utgörs vidare till hundra procent av leveranser av svenska varor — torrmjölk, papper o. s. v. När det gäller SIDA:s fältverksamhet beräknas att ungefär nittio procent av det material som används levereras från Sverige, och leveranserna sker i stor utsträckning med svenskt tonnage. Detta är fakta som förra statsrådet Ulla Lindström meddelat i en debatt, och jag utgår från att de är korrekta. Jag har för övrigt kontrollerat dem. Totalt sett visar det sig, enligt uppgifter som jag fått från SIDA, att endast cirka 15 procent av vår totala u-hjälp är en direkt belastning på vår valutareserv. Och av de 65 miljoner i ökning för fältprojekt, som vi diskuterar, drabbar endast cirka 10 procent vår valutareserv. Då måste det väl vara svårt att använda vår dåliga handelsbalans som motiv för att inte höja denna hjälp.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat, om jag anser att bestämmelserna för permission och försöksutskrivning av patienter vid mentalsjukhusen är så utformade att allmänheten icke onödigtvis utsätts för risker. Enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall gäller bl.a. som villkor för både försöksutskrivning och tillstånd att tillfälligt vistas utom sjukhusområdet att åtgärden inte medför fara för annans personliga säkerhet eller patientens eget liv. I båda fallen kan patienten åläggas att iaktta särskilda föreskrifter. Vid försöksutskrivning kan han också ställas under tillsyn av lämplig person. : a Beslut om tillstånd att tillfälligt vistas utom sjukhusområdet och om försöksutskrivning fattas av överläkaren. I vissa fall är det dock en särskild. nämnd, utskrivningsnämnden, som beslutar i dessa frågor. Detta gäller patienter som tagits in på grund av domstols förordnande, patienter som begått brott mot annans personliga säkerhet, men inte åtalats, och patienter som varit intagna i fångvårdsanstalt och tagits in för sluten psykiatrisk vård under tiden för anstaltsvistelsen eller i samband med att denna upphört. Överläkaren kan också hänskjuta en fråga om försöksutskrivning, som han själv får avgöra, till utskrivningsnämndens prövning. Utskrivningsnämnden består av en jurist som ordförande, en läkare och en person som har erfarenhet i allmänna värv. De regler som jag nu redogjort för anser jag väl ägnade att så långt möjligt tillgodose kravet på att de sjukas vistelse i frihet inte utsätter andra människor eller dem själva för fara. Riksdagen har så sent som förra året prövat denna fråga vid antagandet av lagen om Beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret. Jag vet inte om det är lugnände. Det redogör för själva behandlingsgången i en fråga om patients frisläppande. Det talas här om att man skall se till att inte åtgärden medför fara för anhans personliga säkerhet eller för patientens eget liv. Men jag vet ändå inte om man kan vara förvissad om att åtgärden inte medför sådan fara. En tidning berättar om ett överfall, kanske ett mord under upprörande former — om ett mord inte alltid är upprörande — eller man hör om detta på kvällen i radio eller TV. Samtidigt får man veta att den misstänkte eller gripne gärningsmannen är intagen på mentalsjukhus och haft permission eller skrivits ut på försök. Då måste en normal människa fråga sig: Kan detta upprepas? Kan det hända att en kriminalpatient som är på permission eller frigivits gör inbrott hos mig och de mina, skjuter eller slår? Vi vet att det händer ofta; vi har hört det gång på gång. Bara för någon månad sedan har vi läst om ett mord i en norrlandsstad. Patienten var enligt uppgift utskriven från ett mentalsjukhus. Man frågar om detta kan förhindras, och det var bakgrunden till min fråga till statsrådet. Visst kände jag i stort sett till bestämmelserna. Vad jag ville veta var om statsrådet anser att det som görs är tillräckligt, om han anser att det är betryggande. Jag vill gärna dela hans uppfattning, men oron finns kvar. Man möter människor som säger: »Är ni som riksdagsmän övertygade om att det inte kan göras någonting?» Man säger att det måste bli någon ändring. Jag måste verkligen fråga om en person som flera gånger begått ett brott mot annans personliga säkerhet bör ha de friheter som han kan få i dagens läge. Jag vill ännu en gång tacka statsrådet för svaret.
Herr talman! Det är svårt att se hur bestämmelserna skulle kunna vara utformade annorlunda. Jag vill betona att bestämmelserna inte får användas i annat fall än då man så långt som möjligt har förvissat sig om att en försöksutskrivning eller en permission är motiverad. Det oväntade kan naturligtvis inträffa — det vet vi — men vi måste också ha bestämmelser som möjliggör en försöksutskrivning eller permission. Från vårdsynpunkt kan detta många gånger ha utomordentlig betydelse för att patienten skall kunna återvinna sin psykiska hälsa. Herr talman! Detta är den kommentar jag vill foga till protokollet med anledning av herr Nilssons i Agnäs synpunkter på mitt svar.
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har frågat när man kan vänta den cirkulärskrivelse om socialhjälp till anhöriga vid familjeförsörjares intagning i kriminalvårdsanstalt, nykterhetsvårdsanstalt eller mentalsjukhus som 1965 års riksdag uttalade sig för.

Kungl. Maj:t har den 17 februari 1967 beslutat överlämna den av herr Wiklund åsyftade riksdagsskrivelsen till de sakkunniga, såvitt den avser åtgärder för att tillgodose behovet av socialhjälp hos anhöriga till dem som anhållits, häktats eller tagits in i fångvårdsanstalt. Samtidigt har Kungl. Maj:t uppdragit åt socialstyrelsen att i såmråd med medicinalstyrelsen inkomma med förslag till åtgärder som kan anses påkallade för att tillgodose behovet av 'socialhjälp till anhöriga till: dem som tagits in på nykterhetsvårdsanstalt eller för sluten psykiatrisk vård.
"Herr talman! Det är en ofta glömd och eftersatt grupp denna fråga gäller. Offer för kriminella eller på annat sätt socialt problematiska medborgares beteende är inte bara de som direkt drabbas därav, t.ex. genom en brottslig handling, utan stundom också anhöriga som står i något slags försörjningsberoende av en sådan person, om dennes beteende av skyddseller behandlingsskäl fordrar ett längre eller kortare frihetsberövande. Det rör sig alltså om en av naturliga skäl inte sällan knappt hörbar, skygg och ofta därtill oförskyllt drabbad grupp, vars svåra situation också kan uppkomma så där plötsligt som en blixt från klar himmel, givetvis primärt på grund av personens socialt riskabla be teende men indirekt såsom en följd av samhällets skyddsreaktion mot detta i form av ett frihetsberövande. För socialministerns svar på min fråga rörande samhälleligt stöd åt denna skygga och därför ofta förbisedda grupp av anhöriga till anstaltsintagna, särskilt i akutskedet av anstaltsvistelsen, ber jag att få tacka. Frågan väcktes genom min motion om denna sak år 1965. Efter förslag av socialstyrelsen beslöt riksdagen på andra lagutskottets förslag att för Kungl. Maj:t ge till känna sin uppfattning att det vore lämpligt att ett cirkulär utfärdades genom Kungl. Maj:ts försorg om att berörda vårdorgan här borde träda in. Det svar jag har fått av socialministern överensstämmer inte på något sätt med det av riksdagen gjorda uttalandet. Att åtgärder i denna fråga nu, efter två år, aktualiserats, genom beskedet i dag att frågan skall utredas dels genoni den nya utredningskommittén angående kriminalvårdsklientelets behandling; dels genom socialstyrelsen, är givetvis bara tacknämligt. Jag tillåter mig nu, herr talman, att fråga socialministern om inte regeringen eller socialdepartementet likväl kunde åtminstone utfärda ett provisoriskt cirkulär i denna fråga. Det torde nämligen komma att dröja ganska länge innan i varje fall utredningskommittén framlägger något förslag i frågan. Jag tycker att det då föreligger en viss fara 1 dröjsmål.
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm gör gällande att det har dröjt länge innan ett ställningstagande gjorts i detta spörsmål. För egen del har jag ansett det lämpligt att frågan om åtgärder för tillgodoseende av behovet av socialt stöd i samband med frihetsberövande — genom häktning, anhållande eller intagning på fångvårdsanstalt — överväges i ett sammanhang. Det är detta som nu göres. Motsvarande åtgärder för andra grupper som berövats friheten står givetvis i. ett visst samband med vad som gäller intagning i exempelvis fångvårdsanstalt. Frågan är nu föremål för prövning, och jag förutsätter att det inte skall dröja så länge innan vi får möjlighet till ett mera konkret ställningstagande.
Herr talman! Jag skulle då vilja fråga om det inte, när det inte tycks gå att nu utfärda ett särskilt cirkulär, vore möjligt att vidta mera allmänna Ååtgärder genom departementet för att effektivisera socialnämnderna? Vi har ju länge i andra sammanhang talat om angelägenheten av att deras verksamhet utvecklas till att bli en mera uppsökande verksamhet. I just de fall vi nu talar om borde en aktivitet av den arten från socialnämndernas sida vara synnerligen önskvärd och lämplig.

Herr talman! Herr Lorentzon har frå gat socialministern om han anser att livsmedelsindustriens användande av antibiotika vid uppfödning av grisar, kalvar, fjäderfä och pälsdjur innebär risker för att det skapas farliga resistenta bakteriestammar som kraftigt kan öka läkemedelsallergiernas antal hos människor och därför bör föranleda någon åtgärd. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Såsom svar vill jag meddela att tillstånd krävs av statens jordbruksnämnd för att saluhålla eller försälja fodermedel som tillsatts antibiotika. Jordbruksnämnden får inte lämna sådant tillstånd utan att det tillstyrkts av veterinärstyrelsen, medicinalstyrelsen och statens institut för folkhälsan.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet bekräftar att i vårt land saluföres och försäljes fodermedel som tillsatts antibiotika. Men då medicinalstyrelsen och statens institut för folkhälsan bevakar riskerna vid prövningen av dessa ärenden finner statsrådet ingen anledning att för närvarande vidtaga några åtgärder. Svaret i och för sig kan verka lugnande. Rådande förhållande talar dock ett annat språk. Nu är det ju ändå på det sättet här i landet, att antibiotika av olika slag, som under senare år har använts i stor utsträckning inom sjukvården, varit av största betydelse för att återge människor hälsa och rädda människoliv. Men tyvärr är det också på det sättet att det inte endast är sjukvården som har glädje av dessa läkemedel. Livsmedelsindustrien har också upptäckt att det ställer sig betydligt mera lönsamt att använda dessa medel för att bekämpa infektioner hos djur som sedan skall bli födoämnen. Härigenom slipper man nämligen att höja hygienen i livsmedelshanteringen på samtliga områden. Här gäller det framför allt den industri som sysslar med uppfödning av bl.a. grisar, kalvar och fjäderfä och som förenklat och förbilligat djuruppfödningen genom att blanda antibiotika i djurens foder. Konsumenterna tillföres ständigt små mängder antibiotika och följden blir ett ökat antal läkemedelsallergier. Tyfuseller paratyfusbakterier i tarmarna vänjer sig sålunda vid dessa läkemedel, och efter att ha utsatts en längre tid för antibiotika blir bakterierna motståndskraftiga, resistenta. De som smittas med dessa resistenta bakterier kan svårligen botas med antibiotika. Enligt expertisen på området får vi räkna med att allt fler bakteriestammar blir motståndskraftiga mot antibiotika, som ursprungligen var avsedd för mänskligt bruk. Självklart är att detta tillvägagångssätt är lönsamt för industrien, men här är det fråga om kortsiktiga vinster. Och vem skall betala, om svårbedömbara skador uppstår på människor och djur? Vi måste kanske i framtiden räkna med dyrbar sjukvård och många svårbotade eller obotligt sjuka på grund av industriens uppträdande i detta fall. långt att det är omöjligt att helt förbjuda bruket av antibiotika i livsmedelsoch lantbruksindustrien?
Herr talman! För att kunna bekämpa sjukdomar hos djuren är det nödvändigt att tillgripa medel av detta slag. Man kan säkerligen inte ställa i utsikt att vederbörande skulle avstå från att göra detta i dag. Jag vill i sammanhanget erinra om att de bestämmelser vi har på detta område faktiskt är strängare än dem som världshälsoorganisationen uppställer.
Herr talman! Här gäller det ju inte bara att förebygga sjukdomar hos djur. Uppfödarna blandar antibiotika i fodret till dessa djur för att därmed göra produktionen mera lönsam. Möjligen ligger det till på det sättet, att om man ändrar på detta tillvägagångssätt, skulle köttpriserna stiga alltför mycket. Sedan är det alldeles riktigt att vi har strängare regler här i landet än andra länder på detta område, men det gäller framför allt fiskerinäringen. I Sverige är det förbjudet att behandla fisk med antibiotika. Men varför endast förbud då det gäller fisk?

Herr talman! Herr Björkman har frågat mig om jag vill medverka till att, alldenstund sedvanligt utbetalningsdatum i år infaller under påskhelgen, lönerna till de statsanställda för mars månad utbetalas före påsk. Reglerna om utbetalningstid för lö ner till statstjänstemän ingår i det allmänna avlöningsavtalet. Från huvudregeln om utbetalning tidigast den tjugofemte dagen i månaden meddelas i avtalet vissa undantag, som är motiverade av midsommaroch. julhelgernas förläggning. Mot bakgrund härav är det enligt min mening naturligt att de avtalsslutande parterna får ta ställning till frågan om ytterligare undantag bör göras. Jag kommer ej att ta något initiativ i frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är självfallet att utbetalningsdatum i mars i år infaller på påskafton. Det är riktigt vad 'civilministern åberopar ur avlöningsavtalet. Det heter 'hämligen där att lönen skall »utanoördnas i sådän tid, att "utbetalning till tjänstemannen beräknas "kunna ske tidigast den tjugofemte och senast den sista dagen i den kalendér "månad till vilken förmånerna hänföra sig». I det förra fallet — alltså om beloppen utanordnas för utbetalning den tjugofemte — kan man kvittera ut lönen från checkräkning, om det betalningssättet användes, den tjugofemte. Men det har i bestämmelserna gjorts undantag för midsommar och jul. I juni må nämligen utbetalningen äga rum »dagen före midsommarafton, om midsommarafton infaller den tjugotredje, tjugofjärde eller tjugofemte, och utbetalningen i december ske tidigast den tjugoförsta». Jag tolkar statsrådets svar så, att någon tidigare utbetalning inte kommer att göras nu i mars. Jag beklagar om så blir fallet, Det har ju blivit allt vanligare att man gör resor i samband med påskhelgen, Om. nu utbetalningen sker i vanlig ordning kommer lönen tjänstemännen till handa först efter påsk. Omedelbart efter påsk infaller också ett kvartalsskifte, då många har större utbetalningar för. hyror etc. Tjänstemännen. kan få lönen först den tjugoåttonde mars. Jag har ifrågasatt om inte de aktuella bestämmelserna skulle kunna utvidgas till att gälla även påsken. Jag tolkar emellertid statsrådets svar så,att frågan om en utvidgning först måste tas upp i förhandlingar, eftersom det gäller en avtalsbestämmelse. Betyder detta att civilministern anser att undantagen är en förmån för de anställda? Jag förmodar att han menar det. I så fall skulle det vara de anställdas sak att aktualisera denna fråga. Detta är nog formellt riktigt, herr statsråd. Men jag frågar: Måste: man verkligen vara så formalistisk även i en så relativt obetydlig fråga, att inte statsrådet själv skulle kunna aktualisera frågan om en utvidgning av bestämmelserna till att gälla även påskhelgen?
Herr talman! Det kanske inte är så mycket fråga om formalism i detta fall utan mera om ett principiellt ställningstagande, Jag menar, att när parterna har träffat en överenskommelse om på vilket sätt utbetalningen av lönen skall ske, så är det parternas sak att ta upp frågan, om de vill åstadkomma en ändring. Jag tror inte att det vore principiellt riktigt om jag skulle säga att vi härvidlag skall göra på det och det sättet. Hur skulle herr Björkman reagera om jag gjorde ett ställningstagande av detta slag när det gällde en fråga av motsatt innebörd för tjänstemännen, kanske inte i direkt strid med avtalet men vid sidan om detta. Det är, som sagt, ur dessa principiella synpunkter jag sett denna fråga.
Herr talman! Statsrådet vet mycket väl att jag anser att man inte skall avvika från bestämmelserna i avtalen. Detta är vi fullkomligt överens om. Men jag tyckte att denna fråga var så liten att statsrådet själv eller avtalsverket skulle kunna ta kontakt för att klara upp saken. Ty någon större principiell avvikelse kan det i detta fall ändå inte vara fråga om. - Ordet lämnades på begäran till
Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat om handelsministern även i andra fall än beträffande Sydkorea avser att vidtaga importrestriktioner på textilvaror. Då handelsministern på grund av pågående EFTA-möte är förhindrad att personligen besvara frågan har den lämnats över till mig. Jag vill svara följande. | "Den explosionsartade importökningen från Sydkorea av ett varuslag har tvingat fram ett tillfälligt avsteg från vår frihandelslinje. Genom importregleringen ges möjlighet att bättre hålla läget under uppsikt. Någon motsvarande utveckling föreligger ej i fråga om importen från något annat land.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret på den fråga som jag ställde till handelsministern. Det var egentligen en följdfråga med anledning av handelsministerns svar den 16 februari på min fråga, om importen av textilvaror skulle kunna begränsas. Den frågan ställdes med anledning av de oroande tendenser som gjort sig gällande i landet, inte minst i textilbygderna, bl.a. i min hembygd. Många människor friställes och åtskilliga företag lägger ned driften. Följdfrågan ställdés' sedan "handelsministern och regeringen hade vidtagit åtgärder så att säga över en natt, glädjande nog i helt annan riktning än vad svaret angav. Några dagar efter detta svar kom ett meddelande att regeringen i konselj beslutat :om vissa restriktioner för importen från Korea. Då kom Korea in» i. bilden... Jag hade frågat om den generella importen. Jag är glad över sinnesändringen som ägt rum och de åtgärder som vidtagits beträffande Korea, liksom jag är glad över statens beställningar på cirka 10 miljoner kronor för att kunna få vissa arbeten till stånd inom en "del textilföretag. Men, herr talman, importen från Korea är egentligen en liten del av vår samlade import i övrigt av textilvaror.

Ökningen faller sålunda huvudsakligen på färdiga textilvaror från Korea. Detta är oroande för textilindustrien och har helt naturligt medfört nedläggningar av industrier och friställande äv många människor utan att man kunnat bereda dem annan sysselsättning. ' Om det skall kallas u-hjälp som bedrivs genom denna textilimport från Korea, så tror jag inte någon är betjänt av den: u-hjälpen. Man ställer många svenska företag och anställda i vårt land i en mycket prekär situation, och de stora folkmassorna . i u-länderna får mycket ringa eller ingen glädje därav. Om. hjälpen kommit folkmassorna till del, hade man inte sagt så mycket härom, - Ett exempel skall ges. År 1963 uppgick Koreas egen bomullsproduktion till cirka 6 000 ton. Men samtidigt importerades från andra länder -— säkerligen inga u-länder — 64 774 ton bomull. Här måste sålunda andra intressen ligga bakom än de som det här är fråga om, nämligen hjälpen till de enskilda människorna, En sådan u-hjälp är långt ifrån tilltalande. Det är subventioner som här avgör priset på de importerade textilprodukterna. Regeringen vill sålunda helt utlämna vår textilindustri. Vart bär det hän?
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat, om jag vill upplysa kammaren om vilken aktivitet planeringsrådet för utbildningsfrågor utvecklat sedan vårriksdagen 1965. Rådet har sammanträtt vid sju tillfällen under den åsyftade tidsperioden. Därvid har behandlats utvecklingen på lång sikt av utgifterna inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde, frågan om gymnasieoch fackskoleutbildningens kompetensvärde och frågan om arbetskraftsprognoser. Vidare har frågor rörande det internationella samarbetet på utbildningens område diskuterats vid några sammanträden.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för det kortfattade svaret, som åtminstone uppräkningsvis avslöjar att aktivitet utvecklats. Men har aktiviteten lett till någonting? Därom finns inte ens en antydan i svaret. Orsaken till att jag frågar — jag vill gärna säga det för att inte bli beskylld för att fråga i onödan är omöjligheten att få veta vad rådet sysslar med, då det inte för några offentliga protokoll eller ens anteckningar som man kan komma åt och inte heller på annat sätt talar om vad det har för sig. Att i propositioner läsa sig till vad resultaten av eventuella överläggningar blivit eller inte blivit är inte lätt, herr Edenman. För det fordras en Öövermänsklig röntgenblick, och herr Edenman känner väl till att vi som vill veta någonting inte har någon sådan. Det finns en mycket intressant passus i svaret: Man har studerat utvecklingen på lång sikt av utgifterna inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde. Jag skulle gärna ha velat få någon antydan om hur mycket rådet, när det planerar, har bekymrat sig om penningtillgång och ekonomi. Hur mycket har det lyssnat till finansdepartementet? — Jag vågar kanske fråga det när finansministern nu också sitter här. Jag tar ett aktuellt exempel: skolbyggnadsplaneringen. Ingenting håller ju i planeringen från år till år. Tendensen går nedåt. Långtidsplanering skall inte bara vara en gissningstävlan. Rådet skulle väl ändå ha kunnat ge stadga åt framtidssynerna, som lätt bleknar utlagda i verklighetens värld. Jag skulle ha kunnat lämna flera exempel, men jag vill till slut understryka att jag tror att rådet bör kunna ha — och kanske också har haft — betydelse. Det är emellertid totalt omöjligt att bedöma den saken, och det vill man bra gärna när man sysslar så mycket med skolpolitik och utbildningspolitik som en del av oss gör här i riksdagen.
Herr talman! Herr Nyberg har frågat om jag är beredd att medverka till sådana åtgärder som kan mildra verkningarna för de anställda och för staden av att porslinsfabriken i Karlskrona läggs ned. Nedläggandet av driften vid porslinsfabriken i Karlskrona är avsedd att börja under augusti månad i år och fortsätta under hösten. Totalt berörs 200 arbetare och 35 tjänstemän. På initiativ av länsarbetsnämnden i Karlskrona har en omställningskommitté bildats med representanter för arbetsgivaren, de anställda, staden och Jlänsarbetsnämnden. Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnden bedömer möjligheterna till omplacering av dem som berörs av driftnedläggelsen som relativt goda. Vissa svårigheter att ordna nya arbetstillfällen, främst för den äldre arbetskraften, kan dock uppstå. Arbetsmarknadsmyndigheterna kommer givetvis att utnyttja alla de medel som står till deras förfogande för att lösa uppkommande problem, varvid särskilda ansträngningar kommer att göras för att möta svårigheterna att sysselsätta den äldre arbetskraften. Det bör erinras om att Luma-lampan AB erhållit lokaliseringsstöd i form av ett lån för att förlägga större delen av företagets produktion till Karlskrona. Företaget avser att påbörja industribygget hösten 1967. När företaget blir fullt utbyggt, vilket det beräknas kunna bli inom ett par år, kommer 750 personer att sysselsättas. Redan i år kommer företaget att sysselsätta ett 50 tal kvinnor i tillfälliga lokaler i Karlskrona. Jag vill också understryka att Karlskrona framdeles liksom hittills kommer att uppmärksammas i rådgivningsoch upplysningsverksamheten rörande lokaliseringsfrågor. De industrilokaler som genom den nu aviserade driftnedläggelsen blir lediga bör därvid kunna bli en lokaliseringsfaktor av viss betydelse.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
I all korthet vill jag erinra om att det för närvarande göres driftsinskränkningar och företagsnedläggelser litet här och var i landet. De berör alltid de anställda liksom företagen själva och respektive orter på ett negativt sätt. De måste givetvis följas med stor uppmärksamhet av statsmakterna och av olika arbetsmarknadsorgan. Beträffande den aktuella fabriken i Karlskrona och situationen där föreligger särskilt starka skäl till uppmärksamhet. Karlskrona stad har under flera år fått vidkännas minskningar i sin befolkningssiffra — de senaste båda åren har invånarantalet sjunkit med omkring 1000 personer. Knappast någon annan stad i landet torde ha drabbats så hårt. Detta beror till betydande del på de militära reduceringarna, och man kan kanske förutse nya svårigheter på grund av de ytterligare nedskärningar på det militära området som är att vänta. Driftsinskränkningarna på den civila sidan blir naturligtvis mot denna bakgrund särskilt kännbara. Jag skall inte närmare gå in på vad som tidigare ofta har sagts, nämligen att statsmakterna har ett särskilt ansvar för Karlskrona stad. Jag hoppas att det skall bli möjligt att lokalisera nya industrier till Karlskrona. Vi är tacksamma för att vi har fått dit Lumalampan, men ytterligare insatser erfordras för att staden och orten skall utvecklas i gynnsam riktning. Jag vill till sist erinra om det förslag som även vid årets riksdag har framförts, nämligen att ett stödområde skall bildas för lokaliseringen i östra och sydöstra Götaland. Det vore tacknämligt, om detta förslag kunde vinna riksdagens bifall. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Gustavsson i Ängelholm har frågat vilka kriterier regeringen i princip tillämpar vid avgörande beträffande ansökan från exportindustri att utnyttja sina investeringsfonder till utbyggnad för att kunna möta efterfrågan på sina produkter på utlandsmarknaden. Investeringsfonderna användes som ett konjunkturutjämnande medel i den ekonomiska politiken. Oavsett detta har företag, som förklarat sig beredda att investera i områden där det ansetts önskvärt att skapa ökade arbetstillfällen, fått ta fonderna i anspråk för investeringar även utanför de s.k. stödområdena. Investeringsfonderna har däremot inte använts direkt i exportstödjande syfte även om denna synpunkt spelat en roll för de medgivanden som lämnats med lokaliseringspolitiska aspekter.
Herr talman! Jag ber att få tacka finansminister Sträng för svaret. Anledningen till att jag ställde denna fråga är ett aktuellt fall i min hemtrakt där ett företag, vars produkter i stor utsträckning exporteras, av regeringen vägrats att få ta i anspråk sina fondmedel för utbyggnad av verksamheten. Företaget, som för närvarande sysselsätter mellan 60 och 70 personer, har expanderat starkt, och en ökande orderstock har nödvändiggjort en utbyggnad för att klara efterfrågan på företagets produkter. Man planerade en utbyggnad som skulle belöpa sig till cirka 1,3 miljon kronor och begärde att få utnyttja sina egna fondmedel härför. Samtidigt anhöll man om att få överföra cirka 400000 kronor av investeringsfondmedel till lagerinvesteringskontot. Länsarbetsnämnden ställde sig positiv till byggnationen, men arbetsmarknadsstyrelsen sade blankt nej. Det har den gjort sex gånger. Man har motiverat sitt avslag med att rådande konjunkturläge inte medger ett tillstånd. Företaget hoppades då att regeringen, som tidigare hävdat att exportindustrien skall stödjas, skulle godkänna utbyggnadsplanerna och framställningen i övrigt. Men även regeringen sade nej. Företaget har en mindre avläggare i Spanien. I det läge som nu uppstått har man inte sett någon möjlighet att utveckla verksamheten här i landet, utan finner sig i stället nödsakad att bygga ut den del av företaget som är belägen i Madrid. Detta anser jag vara en beklaglig utveckling, då en utbyggnad här hemma enligt uppgift skulle ha medfört att antalet anställda ökade med ett 50 tal. Och det måste ju vara angeläget för oss att få behålla industrierna hemma i vårt eget land. Myndigheternas negativa inställning i det fallet är svår att förstå. Arbetsmarknadsstyrelsen har när det gäller en annan plats för inte så länge sedan ansett sig böra pumpa in statliga pengar för att hålla ett till synes döds dömt företag vid liv, samtidigt som man alltså här har vägrat ett företag att använda sina egna pengar för en nödvändig utbyggnad av verksamheten i syfte att kunna tillgodose en ökad efterfrågan på företagets produkter. Ett sådant handlande verkar inte att vara konsekvent, och det rimmar dåligt med myndigheternas tal om att exportindustrien skall prioriteras. Motiveringen att det rådande konjunkturläget skulle vara orsaken till avslaget är också märklig, eftersom det ju på senaste tiden har något kärvat till sig på arbetsmarknaden. Då tycker jag det borde vara tacknämligt att ett företag, låt vara av mindre omfattning, vill och kan expandera. Enligt siffror från arbetsförmedlingen i Ängelholm samma dag som regeringens avslag kom redovisades där 26 grovarbetare, 20 murare, 10 träarbetare och 9 målare som arbetslösa. Det fanns alltså arbetskraft för byggnadsarbetet tillgänglig. Finansministern måste väl ändå medge att myndigheternas ställningstagande i detta fall verkar litet underligt. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka finansministern för svaret.
Herr talman! Bara en kort korrigering. Den ärade interpellanten använde vid två tillfällen uttrycket »företagets egna pengar». Så är det nu inte. De pengar som avsättes i investeringsfonder och isoleras i riksbanken är skattemedel. Efter speciellt medgivande kan företagen få använda de pengarna, som annars skulle gå till skatt, för att bygga ut sin verksamhet. Men för att man skall få på det sättet subventionera ett företags utbyggnad av verksamheten måste det föreligga särskilda skäl. De skälen är sysselsättningssvårigheter rent allmänt, alltså en lågkonjunktur, eller klart uttalade lokaliseringsskäl. Intet av dessa båda skäl har i detta fall förelegat, och därför har det ansetts att skattebetalarna icke skall subventionera företagets utbyggnad.
Herr talman! Jag betvivlar inte att de uppgifter finansministern här lämnat är riktiga — jag har inte närmare känt till dem. Men jag tycker ändå att det hade varit skäligt att här göra en ansträngning för att hålla företaget kvar i landet. Då hade ju också skattepengarna kommit tillbaka igen.
Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig, om jag vill upplysa kammaren om hur långt arbetet fortskridit med den långtidsplan som gäller indragning och förflyttning av personal inom SJ i samband med rationaliseringar. I anslutning till rationaliseringsverksamheten inom SJ pågår en ständig personalplanering för att bl.a. underlätta omställningen för sådan personal som berörs av organisatoriska förändringar. Inom företagets olika avdelningar gör man årligen utvecklingsoch rationaliseringsprogram för de närmaste åren. Självfallet är det inte möjligt att planera rationaliseringsverksamheten på sådant sätt att man långt i förväg kan göra detaljerade personaldispositioner. Genom långtidsplaneringen får man emellertid underlag för personalplaneringen i stort och möjligheter att i god tid informera personalen om förändringar. För närvarande arbetar man inom SJ med en totalprognos över tillgång och behov av arbetskraft under en 53 å 10-årsperiod. Arbetet härmed beräknas bli klart i år.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet Palme få framföra mitt tack för svaret. Statsrådet säger att det inom SJ pågår årliga utvecklingsoch rationaliseringsprogram för de närmaste åren samt att man strävar efter att i god tid orientera personalen om alla förändringar i läget. Men statsrådet kommer säkerligen väl ihåg min fråga i höstas, där jag påtalade att 23 lokbiträden i Halmstad hade fått 14 dagar på sig att lämna besked om vart de ville flytta — Göteborg, Hälsingborg eller Malmö — eller om de ville omskolas. Det kan jag med bästa vilja i världen inte kalla god tid. Vad jag — och många med mig — är mycket intresserad av är att få klart redovisat efter vilka planer rationaliseringarna vid SJ sker dels vad gäller personalen, dels med hänsyn till ekonomien. De som blir föremål för dessa rationaliseringar kan fordra att staten-arbetsgivaren i god tid orienterar dem om de indragningar och förflyttningar som kan bli aktuella, och likaså kan de kräva att få en ekonomisk prognos över de vinster som verket kan beräknas göra. Får vederbörande inte dessa besked skapas lätt misstro mot vidtagna åtgärder. De flesta av dem det gäller har tjänstgjort på samma plats kanske 20 eller 25 år och har helt inrättat sig och sin familj — det gäller bostad, arbete, barnens utbildning o. s. v. — för att stanna kvar på denna plats. Därför bör all möjlig hänsyn tas till dessa omständig heter när det är fråga om indragning av tjänster eller förläggning av tjänster till annan ort. Jag skall be att senare till statsrådet få överlämna en turlista som uppgjorts av personal vid SJ i Halmstad. Den är upprättad på grundval av den tidtabell som gäller från våren 1967. De som gjort upp tabellen är väl bevandrade med de lokala förhållandena och har mångårig erfarenhet av åkandetjänst. Enligt detta förslag skulle vinsten för verket — alltså SJ — bli att man minskade bortovarotiden från hemmastationerna Göteborg, Hälsingborg, Malmö och Halmstad med sammanlagt 26 timmar per dygn. Motsvarande vinst för verket i s.k. kvartstid skulle bli 10 timmar per dygn och tre överliggningar på bortastation skulle sparas. Detta skulle i kronor per år utgöra en aktningsvärd summa, som det finns all anledning att uppmärksamma i de ekonomiska beräkningarna. Dessutom vinns fördelar som inte kan värderas i pengar. Man slipper irritation bland personalen och dess familjer — en irritation som eljest skapar otrivsel i arbetet, otrygghet och sämre arbetsförhållanden, med försämrad trafiksäkerhet som följd. I det svar som statsrådet lämnade vid höstriksdagen framhölls att bland de personalpolitiska åtgärder som vidtagits i samband med rationaliseringar märks sådana som går ut på att försöka anpassa takten i förflyttning av personal till pensionering och naturlig avgång. Vidare framhölls att uppskov med förflyttning kan ifrågakomma. Mot bakgrund av dessa riktlinjer för rationalisering och förflyttning av personal som statsrådet angav och med hänsyn till den bevisning av de ekonomiska fördelarna för verket som kan företes i detta aktuella fall finns det all anledning att låta de berörda lokbiträdestjänsterna bli kvar i Halmstad, även om administration och ledning av perso nalen skulle behöva centraliseras till de större städerna.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand har frågat mig, om jag är beredd att pröva förutsättningarna för utfärdande av generella bestämmelser om att alla lotsbåtar skall vara utrustade med radar. I årets statsverksproposition har vid beräkningen av anslaget till sjöfartsmateriel m.m. den sedvanliga prövningen skett av medelstilldelningen till olika ändamål, däribland till teleanläggningar. I övrigt vill jag endast framhålla att frågan om lotsbåtar skall vara utrustade med radar måste bedömas med hänsyn till förekomsten av andra effektiva hjälpmedel, t.ex. landbaserad radar och ultrakortvågstelefoni.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig varför vid behov inte både kvinnor och män rekryteras som konduktörer vid SJ. Rekryteringen av konduktörer har hittills skett bland den personal som är sysselsatt i växlingsoch magasinstjänst. Som regel går vederbörande i stationär tjänst i flera år, innan möjligheter finns att bli konduktör. SJ:s — rekryteringsföreskrifter = utestänger inte kvinnliga sökande från den stationära trafiktjänsten och därmed ej heller från konduktörsarbetet. Under flera år har SJ sökt engagera kvinnor 1 stationernas yttertjänst men utan framgång. F.n. har SJ ett överskott på konduktörspersonal som beräknas bestå under flera år. Någon nyrekrytering är därför inte nu aktuell.
Herr talman! Först vill jag tacka för svaret på min enkla fråga. Jag tycker det är bra att föreskrifterna inte lägger hinder i vägen för rekrytering av kvinnor, och det hade jag heller inte föreställt mig. Jag tycker också det är bra att någon nyrekrytering inte är aktuell på flera år, ty då hinner man kanske ordna så att det också finns kvinnlig personal ji de tjänster från vilka man rekryterar konduktörer. Dessutom är det väl ingenting som säger att man behöver ta konduktörer bara bland dem som är sysselsatta med växlingsoch magasinstjänst. Jag hoppas att statens järnvägar mer än hittills vill beakta likställigheten mellan kvinnor och män, så att kvinnorna får samma möjligheter som männen att erhålla olika befattningar. Jag hoppas också att statsrådet Palme vill medverka till en sådan utveckling. Jag föreställer mig att det är en stimulerande uppgift för en ung, modern och framåtsträvande departementschef att söka medverka till att bryta ned den konservatism som finns i fråga om kvinnors och mäns likställighet inom arbetslivet, speciellt inom det område han själv har att bestämma över.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat mig, om jag vill medverka till att fortsatta undersökningar kommer till stånd i syfte att arrangera sändningar i svensk television från världsmästerskapen i ishockey i Wien. Till en början vill jag — liksom varje torsdag — understryka att Sveriges Radio är ett självständigt och oberoende företag. Enligt vad Sveriges Radio meddelat föreligger numera — sedan Europeiska radiounionens normer i reklamfrågan beaktats — inte längre några principiella hinder mot eurovisionssändningar från världsmästerskapen i ishockey. Med hänsyn härtill har Sveriges Radio hos radiounionen begärt ett omedelbart återupptagande av förhandlingar med Internationella ishockeyförbundet. Det är 'självfallet min förhoppning, att det skall bli möjligt att nå en uppgörelse, som ger bl.a. den svenska TV-publiken tillfälle att se ishockey-VM.
Herr talman! Av statsrådet Palmes svar — som jag tackar för — framgår att han med särskild tyngd vill betona att Sveriges Radio är ett självständigt och oberoende företag. Jag måste erkänna att jag var något tveksam när jag ställde min fråga i förra veckan, men jag fann, att jag kunde föra upp den på det höga plan som jag tyckte att den var värd med hänsyn till de många TV tittarnas stora intresse för ishockey-VM och att jag fick lov att ta risken att kanske inte få något svar alls. Det rörde sig emellertid om ett internationellt programspörsmål, och det var inte min avsikt att blanda in statsrådet i någon fråga om ett programs utformning. Jag konstaterar nu att statsrådet endast lämnar ett besked från Sveriges Radio som vi redan har läst i dagens tidningar. Min reaktion är att har vi ett monopolföretag i detta land, som helt behärskar det massmedium som TV utgör, måste vi också räkna med att tittarna — som är miljoner när det gäller denna programtyp — vill ha en så god programservice som möjligt. Därför är det nödvändigt att de som sköter detta bolag gör det på ett sådant sätt att vi inte skall behöva finna oss i en situation som den nuvarande, då man vinglar från ena ståndpunkten till den andra och tydligen inte förrän i sista stund haft möjlighet att nå fram till en position som kan leda till uppgörelse. Jag vet genom ett telefonsamtal från London i dag att Mr. Ahearne, ordförande i Internationella ishockeyförbundet, ännu i detta ögonblick inte har haft någon kontakt med förhandlarna på EBU:s sida. Alltjämt hänger det alltså på gärdsgården — som man brukar säga här i kammaren ibland — om vi skall få något program från ishockey-VM i Wien. Jag hoppas liksom statsrådet att vi verkligen skall få det, men jag tycker att saken har skötts illa.
Herr talman! Jag är glad över herr Nihlfors” kommentarer. Mellan dem och vad det står i en kvällstidning att han skulle säga är det en väsentlig skillnad. Kanske herr Nihblfors har råkat illa ut; det har hänt förut i sådana referat. Trots allt finner jag anledning att slå fast vissa principer. För det första är det här inte fråga om monopol eller inte monopol eller om kommersiell TV. De företag som lever på betald reklam har tvärtom av förklarliga skäl en särskilt fast inställning mot från deras synpunkt obetald reklam; annars hamnar de i ett ohållbart läge gentemot sina annonsörer. Situationen skulle givetvis bli exakt densamma, om vi hade flera radio eller TV-företag här i landet. De som försöker göra detta till en fråga om radiomonopolet handlar mot bättre vetande. För det andra är rinkreklam inte alls förbjuden, men Europeiska radiounionens regler säger i detta fall att den måste gälla österrikiska firmor eller företag med tillverkning i Österrike. Hur dessa regler tillämpas, såg vi i går kväll vid sändningen från konståkningsvärldsmästerskapen. Nu tycks man emellertid vara överens om att tillämpa precis samma regler för ishockey-VM. och då är fältet öppet för en uppgörelse, hoppas jag. För det tredje kan man ha olika meningar om de europeiska reglerna, men så länge de gäller är Sveriges Radio helt bundet av solidariteten mot organisationen. Jag vill göra ännu en kommentar, eftersom det har antytts i pressen att jag skulle ha gjort något ingripande som på något sätt står i strid mot avtalet med Sveriges Radio. Jag vill klart och entydigt slå fast att jag självfallet inte har företagit mig någonting som kan inkräkta på Sveriges Radios ställning som självständigt och oberoende företag. Vad som skett är helt enkelt följande. Jag fick i förra veckan en ingående information om förhandlingsläget. Jag fann då låsta positioner som inte kunde gagna vare sig radioföretaget, ishockeyförbundet eller reklamintressena och som berövade TV-tittarna ett synnerligen attraktivt program. Det gällde att hitta en uppslagsände för att föra ut förhandlingarna ur det låsta läget. Då tog jag kontakt med ordföranden i Svenska ishockeyförbundet Helge Berglund — det har jag självfallet rätt att göra redan som adjungerad ledamot av Svenska kanotförbundets styrelse. Vi resonerade igenom situationen. Han har sedermera på ett synnerligen effektivt och förtjänstfullt sätt agerat vid kontakterna med alla berörda parter, och det ser ut att finnas hyggliga chanser att nå en Överenskommelse, även om det säkerligen återstår en del turer. Sveriges Radio har här angripits på ett sätt som jag finner otillständigt. De tacklingar som tidningen Expressen har riktat mot Sveriges Radio är till den grad ojusta att de borde leda till minst fem minuter i utvisningsbåset.

Herr talman! Kammaren har alltså nu fått reda på att en adjungerad ledamot i ett idrottsförbund ibland kan ha ett visst inflytande på skeendet — även om det inte tycks vara så omfattande som regeringsorganets löpsedlar gör gällande. Jag vill emellertid ifrågasätta, om de svenska TV-tittarna och radiolyssnarna verkligen är betjänta av att man från det allenarådande bolagets sida för en sådan politik att man försätter sig i en situation som denna. Utan att vara sakkunnig på alla dessa detaljfrågor om huruvida reklam är snyltreklam eller inte tycker jag att denna situation med litet större smidighet från bolagets sida borde ha kunnat undvikas. Tittare och lyssnare har rätt att få sin programservice sådan som de vill ha den. Det är folkets önskan att denna programservice skall vara god, och då får bolagets styrelse rätta sig därefter. Men detta om detta. Vi hoppas nu att företaget efter dessa erfarenheter en annan gång på ett mycket tidigt stadium försöker komma till klarhet om vad som skall göras för att programservicen skall vara bra.
Herr talman! Jag vill gärna klarlägga en sak. Sveriges Radio kan inte föra sin egen politik i en sådan här fråga, utan den har förts av Europeiska radiounionen. Som medlem i denna organisation är Sveriges Radio bunden av dess beslut. Det har således inte för Sveriges Radio funnits några möjligheter till självständigt agerande. Detta är grundläggande för hela denna fråga. Låt mig till sist säga, med den vänliga ton vi har använt här, att jag hop pas att det inte betraktas som ett ingrepp i programpolitiken om jag uttrycker förhoppningen att om förhandlingarna nu lyckas, det också skall bli bra ishockey.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig, om jag vill medverka till att sådana instruktioner utfärdas för SJ:s bussförare att de inte kan vägra ta med barnvagnar på bussar under åberopande av rusningstid. Det tillkommer inte Kungl. Maj:t utan vederbörande trafikföretag att utfärda erforderliga instruktioner för bussförare. Självfallet är det angeläget att trafikföretagen i största möjliga utsträckning tar hänsyn till barnfamiljerna.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret. Vi är tydligen överens om att SJ skall bjuda allmänheten god service, och vi är också båda medvetna om att denna service aldrig kan bli helt fullkomlig. Men målet bör vara att servicen skall vara så god som möjligt. Vad frågan nu gäller är alltså den bestämmelse som säger att förare av SJ:s bussar må vägra att ta med barnvagnar under rusningstid. Hur ser statsrådet Palme på detta? Jo, han svarar att han inte kan påverka instruktionerna för bussförarna. Och sedan säger han något mycket viktigt och väsentligt: »Självfallet är det angeläget att trafikföretagen i största möjliga utsträckning tar hänsyn till barnfamiljerna.» Det betraktar jag som ett väsentligt uttalande av statsrådet Palme, och jag instämmer i det. Men hur skall det nu tolkas? Ja, jag tolkar det så att statsrådet Palme inte kan acceptera bestämmelsen att människor vägras att ta med barnvagnar på bussarna, och jag förstår att han inte tycker om att det å ena sidan inte råder något förbud men att det samtidigt finns en bestämmelse om att människor kan vägras att ta med barnvagnar. Jag förmodar att herr Palme kan instämma i den mening som kommit till uttryck i Dagens Nyheter om hur de bussar som inköpes bör vara utformade med hänsyn till problemet med barnvagnar och till de rörelsehindrade. Nu gäller det bara, herr talman, att de som det vederbör får kännedom om detta.
Herr talman! Jag vill understryka för herr Wennerfors att det inom trafikföretagen pågår arbete för att underlätta förhållandena för barnfamiljerna. I de nya bussar som SJ inköpt för stockholmstrafiken, sammanlagt 275 stycken, har två sittplatser tagits bort för att ge plats åt barnvagnar. Även i bussar av äldre typ tar man nu bort sittplatser för att barnvagnarna skall kunna transporteras på ett lättare sätt. Jag hoppas att det är en klok och förnuftig linje som man alltså har slagit in på.

Herr talman! Fru Jäderberg har frågat, om jag anser det möjligt att införa bestämmelser om utbetalning av studiemedel enligt studiehjälpsreglementet som dels medför snabbare utbetalningar än nu och dels också innebär en anpassning till de bestämmelser som gäller för elever vid postgymnasiala skolor. Den studiehjälp som kan utgå enligt studiehjälpsreglementet består som bekant dels av förmåner som utgår utan särskild ansökan, nämligen studiebidrag, förhöjt studiebidrag och förlängt barnbidrag, dels av förmåner för vilkas åtnjutande erfordras särskild ansökan, nämligen inackorderingstillägg, resetilllägg, inkomstprövat tillägg, behovsprövat tillägg och studielån. I ett svar i höstas på en enkel fråga i denna kammare omtalade jag, att centrala studiehjälpsnämnden i syfte att få till stånd en snabbare utbetalning av studiehjälpen utfärdat anvisningar till skolstyrelser och rektorer, vari föreskrivs att annan studiehjälp än studielån skall utbetalas vid två tillfällen under varje termin samt att den studiehjälp som utgår utan ansökan, nämligen studiebidrag, förhöjt studiebidrag och förlängt barnbidrag, skall utbetalas inom en månad efter termins början. Vidare omtalade jag att studiehjälp som utgår endast efter ansökan, inackorderingstillägg, resetillägg, inkomstprövat tillägg och behovsprövat tillägg, enligt anvisningarna skulle utbetalas under vårterminen senast i mars månad och under höstterminen senast i november månad. I vissa fall har förseningar inte kunnat undvikas, främst sammanhängande med att skolstyrelse i fråga om ansökningar om inkomstprövat tillägg måste inhämta utdrag ur inkomstlängd hos lokal skattemyndighet och detsamma gäller behovsprövade tillägg och studielån. Nämnden har i dagarna hemställt om ändring av tillämpningsbestämmelserna till studiehjälpsreglementet i syfte att åstadkomma en snabbare handläggningsgång för ansökningar om studielån. I framställningen föreslås bl.a. en förenkling av nuvarande kontrollsystem. Förslaget är under behandling i ecklesiastikdepartementet. Jag har erfarit, att centrala studiehjälpsnämnden i samråd med statskontoret överväger möjligheterna att effektivisera de administrativa rutinerna för utbetalning av studiehjälp och att nämnden i sina anvisningar för nästa läsår kommer att föreslå åtgärder som kan nedbringa tiden för utbetalning av bidrag. Med hänsyn till de två studiesociala systemens olika uppbyggnad är det sannolikt uteslutet att studiehjälpssystemets utbetalningsbestämmelser skulle kunna anpassas till dem som gäller för studiemedelssystemet.

Herr talman! Jag hade tänkt aktualisera denna fråga under den allmänna motionstiden, då jag anser att den är synnerligen viktig. Jag blev emellertid avrådd och fick reda på att en central studiehjälpsnämnd handlägger dessa ärenden. Jag är glad över att frågan nu tagits upp i en interpellation. Den måste lösas på ett eller annat sätt, ty de nuvarande förhållandena är inte tillfredsställande. Det studiesociala stöd som beslutades av 1964 års riksdag innebar ett värdefullt komplement till övriga reformer på utbildningens område. Det skapades möjligheter för många fler ungdomar att erhålla den utbildning för vilken de har intresse och fallenhet. Beslutet mottogs också med stor tillfredsställelse av såväl studerande som föräldrar. Ecklesiastikministern har nyss från talarstolen angivit hur han ser på frågan. Han framhöll i svaret att enligt föreskrifterna skall annan studiehjälp än studielån utbetalas vid två tillfällen under varje termin.

Jag läste i en artikel i en tidning följande, som jag fann beklämmande: »I dag är det den 6/12, fortfarande inget studiebidrag. Det skall utbetalas under nov. månad. Dock senast vid nov. månads utgång. — — — Och hyran obetald... Mina feriejobbspengar är slut.» Jag förstår mycket väl bitterheten hos dessa studerande som många gånger lever i små omständigheter och har dåligt med pengar. Jag vet att de lägger ned ett oerhört arbete för att klara studierna. Skall de då även ha svårigheter med att få pengar, blir det ännu större stenar på bördan. Därför måste vi nu få en skyndsam översyn av de gällande bestämmelserna om studiehjälp i syfte att åstadkomma en bättre och smidigare ordning för utbetalning av bidragen till de studerande. Det är högst nödvändigt, om de skall kunna klara sig. Jag har talat med studiehjälpsnämnden. Det hade varit bra om man hade kunnat få detta ordnat litet tidigare. Ecklesiastikministern säger nu att det skall klaras nästa år. Har vi bara en garanti för att det skall klaras, då må det vara hänt, men skall det bli en ytterligare fördröjning, kan det inte vara så lyckat.

Herr talman! Herrar Nordgren och Werbro har ställt frågor angående praktiken för elever vid gymnasiets tekniska linje. om jag anser det tillfredsställande, att halva läsåret förflutit innan skolmyndigheterna meddelat eleverna vad resp. linje innebär, om jag anser, att den miljöpraktik som kan erhållas ute i näringslivet är lika värdefull som den som kan erbjudas i en skolverkstad, och om jag är villig att medverka till att de elever som inte upplysts om de förpliktelser valet av vederbörande linje innebär, bereds möjlighet till dispens från den extra skolplikten under sommaren. Herr Werbro har frågat, om jag vill medverka till att all den skolpraktik, som enligt föreskrifterna skall äga rum vid teknisk linje i gymnasiet, förläggs till schemabunden tid under läsåret i stället för som nu till viss del under sommarferierna, att elev som på annat sätt erhållit likartad praktik får tillgodoräkna sig den och befrias från motsvarande moment i den obligatoriska skolpraktiken. I ett svar på en fråga angående sommarskolpraktiken i denna kammare den 2 februari i år konstaterade jag, att skolpraktiken på sommaren mellan årskurs 1 och 2 av den tekniska linjen föreslagits av gymnasieutredningen och att detta förslag fått ett övervägande gynnsamt mottagande bl.a. av näringslivets organisationer. Jag uttalade vidare, att skolpraktiken enligt min mening var ett värdefullt och viktigt led i utbildningen på gymnasiets tekniska linje. Jag har ingen anledning att frångå denna bedömning utan vill under stryka att skolpraktiken, som även omfattar två veckotimmar utanför timplanen under läsåret i gymnasiets första och andra årskurser, möjliggör för eleverna att på ett effektivt sätt senare tillgodogöra sig miljöpraktiken. Skolpraktiken kan sålunda enligt min mening betraktas som en förberedelse för miljöpraktiken. Med hänsyn härtill bör emellertid elever som redan tidigare på annat sätt inhämtat motsvarande praktiska erfarenhet kunna beviljas dispens från skolpraktiken. I fråga om den tidsmässiga förläggningen av skolpraktiken måste hänsyn tagas till elevernas arbetsbörda under läsåret, och det har därför inte ansetts möjligt att förlägga all skolpraktik till terminerna. Detta har även varit ett av skälen till att skolpraktiken förlagts till gymnasiets båda första årskurser. Jag vill dock i detta sammanhang meddela att skolpraktikens tidsmässiga förläggning ytterligare övervägs inom skolöverstyrelsen. Att samtliga elever ej blivit informerade om sommarskolpraktiken finner jag beklagligt. Skolöverstyrelsen lät dock den 16 januari 1966 informera samtliga skolstyrelser om sommarskolpraktiken, och rimligen borde denna information utan dröjsmål ha förts vidare till eleverna. Detta torde också ha skett på flertalet håll. Jag förstår att problem uppkommer för elever som först nu blivit medvetna om att sommarskolpraktik ingår som en del av utbildningen. Jag anser trots detta befrielse inte kunna komma i fråga annat än då, som jag nyss sagt, eleven redan inhämtat motsvarande praktiska erfarenhet på annat sätt och möjligen även då särskilt ömmande omständigheter föreligger. Jag kan tillägga att skolöverstyrelsen i början av året utsänt en cirkulärskrivelse rörande dispensmöjligheterna från sommarpraktiken.

Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Skolpraktiken är, som jag anfört i interpellationens motivering, av stor be :ydelse för utbildningen och ger stöd åt 1e teoretiska studierna. Det skulle vara av värde om man kunde införa motsvarande skolpraktiska utbildning inom andra grenar av gymnasieutbildningen, t.ex. inom de ekonomiska och sociala linjerna. Min första fråga i interpellationen var, huruvida statsrådet vill medverka till att skolpraktiken förläggs till schemabunden tid under läsåret. I sitt svar framhåller statsrådet att man tagit hänsyn till elevernas arbetsbörda under läsåret, och han finner det därför lämpligt att biträda skolöverstyrelsens mening om den i anvisningarna förordade fördelningen. Jag anser för min del — och den åsikten delas säkerligen av många lärare — att skolpraktiken, som omfattar praktisk yrkesundervisning, med fördel skulle kunna förläggas till schemabunden tid och då skulle utgöra en nyttig avkoppling i ett jäktigt skolarbete. Enligt uppgift som jag har inhämtat har man redan infört denna ordning i Hälsingborg. Där har man ansett den vara mycket tillfredsställande ur såväl skolans som elevernas synpunkt. Att man utnyttjar skolferierna — särskilt i år när eleverna inte blivit orienterade om denna undervisning — torde inte vara den rätta formen för att stimulera eleverna till aktivt arbete. När andra elever i gymnasiet har sommarlov pågår skolarbetet för dessa. Denna skolpraktik under sommaren kan även vara av avgörande betydelse för de elever som med sommararbete i stor utsträckning bekostar sina studier. Jag hoppas att statsrådet under alla förhållanden medverkar till att det utarbetas anvisningar som ger de enskilda skolstyrelserna rätt att förlägga denna skolpraktiska utbildning till schemabunden tid under läsåret om man finner det lämpligt. Min andra fråga gällde om det inte skulle vara lämpligt att förlägga skol praktiken till annan tid än under första läsåret. Under detta har eleven inte fattat slutgiltigt beslut om linjeval. Han har bestämt sig för vissa tillvalsämnen men kan göra ändringar i fråga om både tillvalsämnen och linje. Statsrådet har framhållit att skolpraktiken bör vara förlagd till gymnasiets båda första årskurser. Jag är inte riktigt överens med honom härom. Jag tror att det skulle kunna vara lämpligt att förlägga en del av miljöpraktiken till tid före skolpraktiken. Detta skulle kanske innebära att eleverna får insikt i arbetet på en arbetsplats, vilket sedan skulle kunna vara av betydelse för deras linjeval. Jag ser dock med tillfredsställelse att skolöverstyrelsen kommer att ytterligare överväga denna fråga. Vad beträffar min sista fråga om befrielse från skolplikten, om eleverna har likartad praktik, har skolöverstyrelsen i skrivelse den 1 februari i år — dagen innan interpellationen framställdes — mjukat upp bestämmelserna rörande dispenserna. Det föreligger emellertid stor oklarhet vid tillämpningen av denna möjlighet. Skolöverstyrelsen har inte hänvisat till de utfärdade bestämmelserna av den 13 juni 1966 om vilka delar eller i vilken omfattning dispens skall beviljas. Det sägs bara om eleven har »inhämtat erfarenheter som svarar mot målsättningen». Om man går till anvisningarna av den 13 juni, finner man på s. 2 bl.a. följande: »Kursplanen för skolpraktiken är omfattande i synnerhet beträffande verkstads-mekaniskt yrkesarbete. Skälet därtill är att denna kurs, om byggoch elpraktik inte kan ordnas, kan komma att utgöra hela skolpraktiken.» Här inställer sig frågan hur dispens skall beviljas i de fall då endast verkstads-mekaniskt yrkesarbete kan ordnas och praktiken inhämtas inom byggeller elområdet. Hur skall praktisk erfarenhet inom t.ex. kemisk-tekniskt och textil-tekniskt yrkesarbete bedömas? Här är svåra bedömningar, som inte skolöverstyrelsen har tagit upp och som. ställer skolmyndigheterna, bl.a. rektorerna, i en svår bedömningssituation. Jag hoppas att statsrådet kommer att fästa skolöverstyrelsens uppmärksamhet på detta, så att det kommer utförligare bestämmelser.

Herr talman! Det är kanske bäst att jag understryker att regeln är att det skall finnas skolpraktik. Jag tänker inte medverka till att uppmjuka den regeln in absurdum, herr Werbro. Det skulle vara detsamma som att detta skulle vara ett löst hugskott, och det är det verkligen inte. Tillåt mig sedan att än en gång ta upp herr Werbros första fråga. Det är ju alldeles orimligt, och jag kan inte tänka mig att någon lärare med erfarenhet av undervisning på teknisk linje kan inbilla sig det, att denna linje — som förmodligen är den hårdast belastade av alla i det nya gymnasiet — skulle kunna klara upp hela skolpraktiken på schemabunden tid. Det är just det problemet som gymnasieutredningen så klart insåg. Det går inte att göra yrkesmän av gymnasisterna på den tekniska linjen, att göra dem till ingenjörer, om man inte tar en del av somrarna i anspråk. Sedan har herr Werbro inte alls förstått sambandet mellan skolpraktik och miljöpraktik. Här är det inte fråga om någon pryo. Det är inte fråga om unga män och kvinnor som skall gå ut på arbetsplatserna och se sig omkring för att bli intresserade av vissa grenar. Här är det fråga om en allvarlig yrkesutbildning. Och det måste ju ligga i näringslivets intresse att de som kommer till miljöpraktiken har någon praktisk erfarenhet, manuell träning eller liknande, för att i någon mån kunna hjälpa till i produktionen. Vi kan inte kräva att man ute på arbetsplatserna skall kunna uppträda som pedagoger. Det är svårt nog ändå att finna lämpliga praktikantplatser. De unga måste ha någonting med i bagaget, när de kommer dit. Därför måste skolpraktiken komma först, inte efter miljöpraktiken. | Slutligen vill jag säga att de dispensmöjligheter som gäller är avsedda för den alldeles speciella situationen, att det finns elever som uppenbarligen och beklagligtvis inte har blivit informerade. Då kan skolöverstyrelsen ge dispens när motsvarande praktiska erfarenheter föreligger. Dess bättre finns det också många som går på de tekniska gymnasierna som har verklig praktisk erfarenhet av yrkeslivet. Många går ju inte direkt från grundskola eller realskola till gymnasium — många har kommit ganska långt på yrkesvägen och varit ute i yrkeslivet. Ingen kan tvinga dem till skolpraktik om de uppenbarligen tidigare — på ett eller annat sätt — inhämtat erfarenhet. Jag skall kanske också stryka under vad jag menar med mitt uttryck »då särskilt ömmande omständigheter föreligger». Jag kan, herr talman, tänka mig ett fall då en elev uppenbarligen inte känt till bestämmelserna och hårt engagerat sig i någon verksamhet under kommande sommar. Kanske gäller det ett engagemang på en arbetsplats i England, Tyskland eller Frankrike. Han är kanske anställd och han ser det hela som en stor chans — men ändå skulle han behöva avstå från anställningen därför att han under vissa veckor skall ha skolpraktik. — Jag anför detta som ett exempel då »särskilt ömmande omständigheter» föreligger. Men, herr Werbro, skolpraktiken skall vi slå vakt om; den är en fin sak. Och vill man bli ingenjör på fyra år och vill man efter tre år på en teknisk gymnasielinje komma in på en teknisk högskola får man nog också bekväma sig till att gå denna litet hårdare och litet längre utbildningsväg.

Herr talman! Herr statsrådets uttalande att vi skall slå vakt om skolpraktiken vill jag kraftigt understryka. Jag har från min egen familj erfarenhet av hur stor betydelse denna skolpraktik har för en teknisk utbildning och vilken betydelse den har när vederbörande kommer ut i arbetslivet. Herr statsrådet säger att den tekniska linjen är den hårdaste. Det är riktigt. Linjen är den hårdaste inom gymnasieutbildningen för närvarande, och det är angeläget att underlätta arbetet för dessa studerande så mycket som möjligt. Jag tror emellertid fortfarande att det är värdefullt om praktiken helt eller delvis kan förläggas till scehemabunden tid. Praktiken verkar enligt min uppfattning inte tyngande för eleverna utan är tvärtom en nyttig avkoppling. Skolfolk som jag talat med — exempelvis rektorer vid tekniskt gymnasium — har förklarat att eleverna är intresserade av att få koppla av med sådant arbete. Att jag aktualiserat dispenserna beror på att det är svårt att avgöra dispensärenden. Statsrådet säger att det finns de som har mångårig praktik, och det är riktigt. Det finns de som varit ett par tre år vid företag men ändå inte fått dispens därför att tjänstgöringen inte överensstämde med den skolpraktik som rektorn ansåg erfordrades. Det kan vara riktigt att förfara på detta sätt, men måhända skulle dispensmöjligheterna närmare preciseras i skolöverstyrelsens anvisningar, så att både skolmyndigheter och elever kunde få en uppfattning om hur frågan om dispens skall behandlas. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Vi har nu kommit in något på en aspekt som var uppe när vi diskuterade denna fråga den 2 februari, nämligen de ekonomiska konsekvenserna för eleverna som faktiskt kan uppkomma. Eleverna berövas, menar de, för denna skolpraktiks skull i stor utsträckning möjligheten till feriearbete. Och förhållandena när det gäller feriearbetet har väl skärpts ytterligare nu, då det börjar bli ganska gott om ingenjörer. Man menar att studiehjälpen, som de får under praktiktiden, inte ersätter inkomstbortfallet. Nu har jag sett uppgifter om att elever, som inte vill ha eller inte kan få dispens och har svårigheter att skaffa sig betalt arbete under sommaren, har ingivit en anhållan om att maximibeloppet för behovsprövat studielån höjs för deras del. är det inte möjligen en väg som kan beträdas åtminstone under en Öövergångstid? Ecklesiastikministern skulle kanske kunna medverka till en sådan lösning.